Herr talman! En av de svåraste uppgifterna för oss politiker är att skilja allmänna samhällsproblem från kriser. Allmänna samhällsproblem kan hanteras av utredningar som arbetar i den takt i vilken utredningar brukar arbeta i Sverige. Kritiska problem, verkliga kriser, i samhället, måste hanteras i snabbare takt, mera beslutsamt och på bredare front. När socialförsäkringssystemet läcker miljarder, när enorma penningströmmar flyter ut från systemet, samtidigt som sjukvården har väldigt stora brister och tusentals människor får vänta i månader och år på en behandling eller en operation som de behöver, då är det inte fråga om ett samhällsproblem av den typ som man kan anförtro en sävligt arbetande utredning, utan då är det fråga om en kris. Jag menar att regeringens misstag på detta område var att den under nästa fyra år lät rehabiliteringsberedningen hantera detta problem, som alltså var ett problem i miljardklassen samhällsekonomiskt sett och ett problem som innebar omätbart lidande för många människor, utan att på tillräckligt bred front och tillräckligt snabbt, med riktigt tempo, angripa problemen. Under dessa fyra år som beredningen arbetade hade fru Sigurdsen och jag otaliga debatter här i kammaren, då hon hela tiden manade mig att ha mer tålamod och att vänta på den utredning som hon sade snart skulle komma. Men jag manade henne hela tiden till otålighet, eftersom jag ansåg att det var omöjligt att acceptera dessa förhållanden som måste angripas på bred front. I stället för att sätta in 10 utredare får man sätta in 100 eller 1 000 utredare, så att något blir gjort. Vi hade olika uppfattningar om detta. Jag tillönskar nu den nye socialministern förmågan att skilja mellan problem och kriser. Detta är inte något som man kan arbeta långsamt och sävligt med år efter år, utan det är ett så stort problem att det måste angripas med otålighet, skyndsamhet och beslutsamhet. Får jag till sist tillägga att man inte kan helt sönderdela sjukförsäkringens utgifter på det sätt som socialministern nämnde, för det finns ett samband mellan kassans olika uppgifter. Om kassapersonalen drunknar i arbetsskadeanmälningar och i hantering av mycket svåra timsjukpenningärenden, då har man inte resurser att ägna sig åt de långa och medellånga sjukskrivningarna. Det är precis vad som har hänt: resurser har dränerats från den viktiga uppgiften att hjälpa de långtidssjuka. Arbetet med arbetsskadefallen och hanteringen av timsjukpenningärenden står i stället kassapersonalen upp över öronen. Därför är timsjukpenningreformen skuld till att vi inte kunnat ge tillräcklig omsorg och omtanke åt dem som blir drabbade av svåra arbetsskador och långtidssjukskrivningar.

Herr talman! Det är naturligtvis bra om personalen vid försäkringskassan i Karlstad och även andra försäkringskassor kommer med förslag till hur man skall kunna lösa den administrativa hanteringen av sjukförsäkringssystemet. För egen del vill jag få tillfälle att begrunda dessa förslag i detalj innan jag tar ställning till dem. Det finns säkert en del att göra i form av administrativa förbättringar på området. Jag skall alltså gärna studera de förslag som Gullan Lindblad framförde från försäkringskassan i Karlstad. När det gäller sjuktalet tycker jag det är angeläget att påpeka att det visserligen är sant att en procents ökning av sjuktalet motsvarar en kostnadsökning av drygt en miljard. Men jag tycker att det också är angeläget att påpeka att den ökning av sjuktalet som har skett under senare år inte är så representativ som den kanske framställts i debatten. Vi har visserligen fått en kraftig ökning från drygt 18 9 till 23-24 96 från början av 80-talet och fram till nu. Men tittar vi litet längre tillbaka kan vi konstatera att sjuktalet exempelvis år 1978 var 22,8 9c, 1979 22,2 Yo och 1980 21,2 26. Så man kan lika gärna hävda att det som har skett under senare delen av 80-talet är att vi efter en period av ovanligt låga sjuktal har fått tillbaka sådana förhållanden som gällde för ungefär tio år sedan. Därmed inte sagt vad man skall dra för slutsatser av detta, utan ambitionen måste naturligtvis vara att vi skall ha så låga sjuktal som möjligt. Men jag tycker att det är en viktig nyansering att göra det påpekandet att vi hade ungefär lika höga sjuktal i slutet av 70-talet som i dag, kanske något mindre men i samma storleksordning. Gullan Lindblad menade att arbetsgivarinträdet de första 14 dagarna skulle ge arbetsgivarna incitament till att ta bort dåliga arbetsmiljöer. Det är möjligt att det skulle fungera i den riktningen, men jag tror att det skulle ha mera marginell betydelse under just den perioden. De svåra sjukdomsfallen är ju långtidssjukdomsfallen. Skall man diskutera den typen av åtgärder, förefaller det i alla fall mig minst lika intressant att diskutera vad man skulle kunna göra åt de långa sjukdomsfallen som att diskutera korttidssjukskrivningarna, som i varje fall inte svarar för så stor del av kostnaderna i systemet. Till sist: Daniel Tarschys önskade mig mera otålighet än vad min företrädare tydligen gav uttryck för när det gäller att angripa problemen. Jag tror inte att min företrädare saknade otålighet. Nu har vi alltså ett betydligt bättre underlag för att gå in och diskutera konkreta förslag i och med att rehabiliteringsberedningen har redovisat sitt material och det också pågår andra diskussioner. Jag tar gärna åt mig detta och skall visa så stor otålighet som möjligt men vill också självfallet ha ett bra och sakligt underlag för de förslag som regeringen kan komma med till riksdagen. För det behövs ytterligare litet tid.

Herr talman! Man kan självfallet söka tröst i det förgångna och säga att det var värre förr och att folk var sjukare förr i tiden. Men jag tycker att det inte är ett särskilt konstruktivt synsätt. Vore det inte bättre att försöka säga så här: Sverige är ett land med en internationellt sett fantastiskt välutvecklad sjukvård. Vi är ett folk som har ett gott hälsotillstånd. Vi har en internationellt sett relativt sund miljö. Vore det inte tusan om inte Sverige skulle kunna ha en frisk befolkning, om vi inte skulle kunna besegra en del sjukdomar som funnits i det förflutna? Jag tycker att det vore en mera konstruktiv attityd och att vi därför borde ta på allvar det faktumet att sjuktalet under en följd av år under 80-talet har stigit. Vi borde försöka tillsammans se vad vi kan göra för att pressa tillbaka sjuktalen. Jag tror inte heller att ett arbetsgivarinträde är någon som helst patentmedicin i detta sammanhang. Det kan innebära vissa administrativa fördelar, men det finns också en hel del problem i sammanhanget. Man har från t.ex. fackligt håll pekat på att det finns risk för att arbetsgivarna kommer att vara tveksamma till att anställa sjukliga personer, handikappade, småbarnsföräldrar osv. Sådana invändningar tycker jag att det är värt att ta på allvar. Men vi skall notera att ett arbetsgivarinträde tillämpas i våra nordiska grannländer, av allt att döma med gott resultat. Det vore tid för en prestigelös och intensiv diskussion om fördelarna och nackdelarna med ett sådant system, en diskussion där de olika politiska partierna och arbetsmarknadens parter fick mötas och där man inte såg frågan i något slags snäva parttermer. Det är riktigt att de långa sjukskrivningarna är särskilt svåra. Dock vill jag igen understryka det jag sade i mitt första anförande, nämligen att vi måste försöka bryta murarna mellan sjukförsäkring och sjukvård. Vi måste ge försäkringskassan större ansvar. Den måste bli mera aktiv och verkligen se till att de som är långtidssjuka kommer till rehabilitering och till behandling, att man hjälper och stöttar dem så att de inte hänvisas till ett ofruktbart väntande i sjukvårdsköer. Det får inte vara så att man fastnar i en sjukvårdskö och under många år lyfter sjukpenning därför att en relativt billig behandling inte går att få tag på. Det är egentligen skam och skandal att vi än så länge har försäkringskassor som är tvungna att acceptera ett sådant tillstånd att man bara betalar ut checkar till personer som skulle kunna få en behandling relativt billigt. Det finns väldigt stora försyndelser från det förflutna att reparera och också väldigt många fina initiativ att ta för att hjälpa dem som är långtidssjuka i Sverige.

Herr talman! Jag är glad över att debatten har kunnat föras så som nu har skett. Jag märker att socialministern ändå lyssnar till oss som sysslat med dessa frågor väldigt länge och att socialministern också är öppen för att lyssna till kassapersonalen som ändå sitter inne med väldigt lång erfarenhet av de olika socialförsäkringssystemen. Därmed kan jag kanske tipsa socialministern om att också se på den utredning som gjordes av Försäkringskasseförbundet för några år sedan och där man ville ha en ökad samordning mellan de olika systemen. Kanske litet av detta återfinns i det svar som jag fick i dag, där det talas om en ökad samordning för att lösa en del knutar inom systemet. Om socialministern lyssnar till kassapersonalen skall han finna att personalen är ganska förtvivlad. Den knäar främst under behandlingen av arbetsskadeärenden. Arbetsskadeärendena fullständigt väller in. Personalen lider av att inte kunna ta itu med långtidssjuka och rehabiliteringsärenden, som ju ändå är oändligt mycket viktigare ärenden inom socialförsäkringen än en arbetsskadeförsäkring som dock bara ger 10 96 utöver vad den vanliga sjukförsäkringen ger men som tar så enorma resurser i anspråk. Socialministern har inte sagt mycket om detta, men jag hoppas att han ser helt fördomsfritt även på arbetsskadeförsäkringen och kommer fram till att den icke stämmer med lagstiftarens intentioner. I förarbetena sades det beträffande bl.a. belastningsskador klart ifrån att det inte kan vara rimligt att arbetsskadeersättning utgår för sjukdomar och skador som man kan få, oavsett om man förvärvsarbetar eller ej. Så förhåller det sig i dag, och jag vill påstå att försäkringsöverdomstolens bedömningar lämnar väldigt mycket Övrigt att önska. Bedömningarna överensstämmer inte med lagens intentioner. Det är också värdefullt att socialministern åtminstone noga studerar arbetsgivarinträde. Det är klokt att inte direkt avfärda tanken. Många inom kassavärlden har uttalat sig positivt om förslaget, inte minst verkets generaldirektör och en rad framstående företrädare för kassorna, personer med lång erfarenhet. Jag hoppas till sist att det är realpolitikern och inte dogmatikern som i fortsättningen skall få tala i socialförsäkringsärenden.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat statsministern om regeringen är beredd att förelägga riksdagen förslag, så att alternativ till offentlig verksamhet när det gäller barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård får verka på lika villkor. Han har vidare frågat om regeringen är beredd att förelägga riksdagen förslag som syftar till minskad politisk styrning och minskade regleringar inom vårdoch omsorgssektorn och om regeringen är beredd att förelägga riksdagen förslag som leder till ett successivt sänkt skattetryck. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. De frågor Bo Lundgren ställer skall ses mot bakgrund av de olika förslag som moderata samlingspartiet har lagt fram inom vårdoch omsorgsområdet. Det är fråga om försämringar i sjukförsäkringen, indragningar av statsbidrag till kommunerna, sänkta delpensioner m.m. Den gamla systemskiftespolitiken är således fortfarande giltig för moderaterna. Regeringen står fast vid att den generella välfärdspolitiken skall utgöra grunden för politiken inom vårdoch omsorgsområdena. Alla medborgare skall ha rätt till förmånerna inom dessa områden varhelst de bor i landet. För att klara detta krävs en stark gemensam sektor. Uppbyggnaden och utvecklingen av denna har skett under lång tid och oftast under betydande motstånd, inte minst från moderata samlingspartiets sida. När vi nu diskuterar hur olika problem inom barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården skall lösas, skall detta enligt regeringens uppfattning inte ske genom en ökad privatisering av det slag som Bo Lundgren förespråkar. Den väg socialdemokratin väljer är i stället att bygga vidare på den generella välfärdspolitikens grund med en gemensam sektor som alla är med om att finansiera solidariskt. Vad vi skall göra är därför att vidareutveckla och förbättra denna gemensamma sektor. Genom att välja denna väg kan medborgarnas valfrihet ökas och de anställdas engagemang bättre tas till vara. I denna utveckling har också vård i enskild regi i vissa fall en roll som ett bra komplement till den offentliga vården. Det moderata alternativet innebär att den enskilda plånboken ökar i betydelse för vem som skall få tillgång till vård och omsorg av olika slag. Plånboken kommer att bestämma kvaliteten på den omsorg man kan få, och de regionala skillnaderna kommer att öka när det gäller tillgången på vård och omsorg. Äldreomsorgen utvecklas nu snabbt i linje med de förslag som lades fram i regeringens äldreproposition och som nu bearbetas vidare på olika sätt. Alternativen kommer att bli flera och friheten att välja omsorgsform kommer att öka. De anställda inom äldreomsorgen kommer att få ett större inflytande över sitt arbete. Inom barnomsorgen är målet att alla som så önskar skall kunna få en plats för barn som är mellan ett och ett halvt och sju år gamla senast år 1991. För att nå detta mål pågår en omfattande satsning och utveckling ute i landets kommuner. Väsentligt i sammanhanget är också det förslag som nu lagts fram om en förbättrad föräldraförsäkring. Denna försäkring kommer, när den är fullt utbyggd år 1991, att ge alla en rätt att stanna hemma med barnen i 18 månader med ersättning enligt sjukpenningnivån. Även inom hälsooch sjukvårdsområdet pågår en betydande utveckling. Stora insatser har gjorts för att minska köerna inom vissa utsatta områden. Detta sker samtidigt som den medicinska utvecklingen snabbt öppnar möjligheter till nya behandlingsformer. Dessa gör det möjligt att ta hand om patienter som tidigare inte har kunnat få någon hjälp. Genom Dagmarreformen har ett system skapats som fördelar statsbidraget till sjukvården på ett rättvist sätt över hela landet. Inom ramen för överläggningarna om detta statsbidrag förs det också fortlöpande diskussioner för att förbättra och effektivisera sjukvården och för att förstärka formerna för patienternas inflytande i vården. Regeringen är mot denna bakgrund inte beredd att föreslå förändringar i barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården av det slag som Bo Lundgren efterlyser i sin interpellation. För att förbättra medborgarnas tillgång till vård och omsorg och för att förbättra valfriheten därvidlag kommer regeringen att fortsätta på den inslagna vägen: att utveckla och effektivisera den gemensamma sektorn med dess solidariska finansiering.

Herr talman! ”Alternativ till offentlig vård och omsorg” är rubriken på Bo Lundgrens interpellation. Jag vill också tala om alternativ till offentlig vård och omsorg. Sjukvårdsapparaten sväller alltmer. Ändå lyckas den inte motsvara behovet. Den offentliga vården blir allt dyrare. De äldre och de sjuka blir allt fler. Sjukvårdskrisen närmar sig. Nej, den är faktiskt redan här. Hur skall vi klara både vården och ekonomin? Det måste till ett nytt sätt att se på vården. Vi måste hålla oss friskare, men hur skall det gå till? Vi måste ha ett alternativ till offentlig vård och omsorg. Vi skall inte tala bara om alternativ medicin. Vi skall också tala om ett alternativt levnadssätt. Många sjukdomar skulle kunna förhindras att få så stor utbredning bland befolkningen, t.ex. astma, högt blodtryck, kronisk urinvägsinfektion, kronisk prostatainflammation, eksem, allergier, magoch tarmsjukdomar m.m. För allergins skull måste vi få bort så mycket som möjligt av livsmedelskosmetika, färgämnen, konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Vi behöver en oförstörd mat, även om den inte håller sig färsk så länge. Vi måste få ned konsumtionen av tobak, sprit och knark. Men i stället för att verka för detta har svenska staten monopol på tillverkning och försäljning av tobaksvaror och sprit. Försäljningen utgör en betydande del av inkomsterna till statskassan. Detta är en sorts dubbelmoral. Att förebygga sjukdomar måste vara det bästa sättet att minska sjukvårdskostnaderna. Varför skall det vara så svårt att få till stånd utredningar när det gäller hälsovård? Jag har just läst om det gamla Föllingeprojektet som bedrevs i slutet av 70-talet. Det borde ligga i statens intresse att allt fler människor söker behandling på seriöst arbetande hälsohem för att om möjligt bli botade från sina sjukdomar. Det kan röra sig om högt blodtryck, allergi, eksem eller magoch tarmsjukdomar. Men det verkar inte som om forskning om hälsokost och förändrade levnadsvanor är något som man vill syssla med inom medicinen. Man botar symtomen, men man förhindrar inte att sjukdom uppstår. Det är otvivelaktigt så, att många människor blivit botade på seriösa hälsohem. Det är också så, att det finns icke-seriösa hälsohem, och dem kan man naturligtvis inte rekommendera. Men låt oss inte kasta ut barnet med badvattnet. Låt oss i stället se till att de seriöst arbetande hälsohemmen får ekonomiska möjligheter att fortsätta sin förebyggande och botande verksamhet. Låt oss också satsa mer på upplysning och förebyggande information i skolor och på arbetsplatser. Vi kunde kanske t.o.m. offra litet TV-tid för att lära oss hur vi skall bära oss åt för att slippa bli sjuka. Offentlig vård och omsorg borde samarbeta med alternativ vård. Många människor känner sig stressade och otillfredsställda i dagens samhälle. De borde ha möjlighet att gå till en läkare och få konstaterat att de eventuellt inte är sjuka, att de inte behöver läkarvård, och därefter bli remitterade till någon som har tid att lyssna på dem och trösta. I dagens effektiva sjukvård är den delen inte tillgodosedd. Många människor skulle känna sig bättre rustade att klara av vardagen om någon ville lyssna på deras bekymmer, få dem att slappna av och samla nya krafter. Många måste i dag spänna bågen alltför högt med utslagning från arbetsmarknaden som följd. Det är ingen vinst att så många har förtidspensionerats i Sverige. Att behövas och att vara till glädje och nytta i samhället betyder mycket för den enskilda individen. Med kortare arbetstid skulle vi kanske kunna lösa en del av problemen. Med alternativ medicin och med ett alternativt levnadssätt skulle vi kanske klara ytterligare en del. Om vi kunde minska narkotikans, tobakens och alkoholens verkningar skulle mycket vara vunnet. Låt oss göra ett allvarligt försök att få ett bättre liv. Trots att hälsovård kostar pengar är det värt att satsa dessa pengar, eftersom sådana satsningar också ger pengar. Om vi dessutom kunde minska hastigheten på vägarna skulle olycksfallsfrekvensen gå ner. För att inte tala om i vilken utsträckning en förbättrad arbetsmiljö skulle bidra till en minskning av belastningsskadorna. Detta skulle minska utgifterna för försäkringskassan och kanske rent av hjälpa till att lösa de problem som togs upp i den föregående interpellationen. Att hetsa människor till en allt intensivare efterfrågan på pengar och prylar gör dem bara olyckliga, och det ger dem inte ens välfärd. Socialminister Sven Hulterström, hur skall vi i Sverige kunna få en väl fungerande förebyggande vård — ett alternativ till offentlig vård och omsorg?

Herr talman! Bo Lundgren och jag kan säkert hålla på ganska länge och diskutera allmänna, principiella och också ideologiska utgångspunkter för de olika åsikter vi har när det gäller uppbyggnaden av samhället och framför allt de delar av samhället som berör vård och omsorger av olika slag. Det kanske inte är så meningsfullt att vi nu tar upp kammarens tid med en lång debatt kring detta. Såvitt jag har förstått ställde Bo Lundgren sin interpellation till statsministern i syfte att fortsätta den diskussion som fördes under den allmänpolitiska debatten i månadsskiftet januari-februari. Eftersom Bo Lundgren inte kunde delta i den debatten på partiledarnivå har han önskat att få till stånd en egen diskussion med statsministern. Nu har inte Bo Lundgren lyckats i sin avsikt, vilket han naturligtvis inte är nöjd med. Därför tar han upp ett längre principresonemang kring dessa frågor. Jag skall bara bemöta några punkter. Bo Lundgren säger att välfärdsstaten har misslyckats, att den socialdemokratiska politiken är ett uttryck för det och att det naturligtvis är regeringen som är ansvarig för detta förmenta misslyckande. Om jag då tittar på de förslag på några av dessa områden som Bo Lundgren och moderata samlingspartiet har och ser vilka konkreta alternativ de erbjuder till detta välfärdsstatens misslyckande, finner jag att det när det gäller exempelvis sjukförsäkringen är att ersättningen skall sänkas från 90 till 80 96 under de första 89 dagarna av sjukfallet. Jag vill då fråga Bo Lundgren: På vilket sätt bidrar denna sänkning av ersättningsnivån i sjukförsäkringen för de flesta normala svenskar till att välfärden ökar? Det skulle vara intressant att höra Bo Lundgren beskriva det. Jag talar alltså inte om skattesystemet utan om det som Bo Lundgren har tagit upp i sin interpellation, nämligen försäkringssystemet. En annan punkt är att ersättningen från föräldraförsäkringen skall sänkas på motsvarande sätt från 90 till 80 26 för hela perioden. Då frågar jag också: På vilket sätt ökar välfärden för de berörda genom att de får försämrad ersättningsnivå? Ytterligare en konkret punkt gäller de delpensionärer som, säkert på mycket goda grunder, har ansökt om att få delpension och själva tar en del av kostnaderna för denna nedtrappning av sin arbetsinsats även om de inte helt vill lämna arbetslivet. På vilket sätt ökar deras välfärd genom att ersättningsnivån sänks från 65 till 50 26, enligt moderaternas förslag? Så skulle jag kunna fortsätta att räkna upp ett antal punkter i det moderata programmet. Jag kan inte se att detta på någon punkt innebär en välfärdsökning, annat än möjligen för en mindre grupp inkomsttagare i samhället för vilka dessa ersättningsnivåer praktiskt taget inte har någon betydelse, därför att de, på grund av sina inkomstförhållanden, inte är beroende av att få dessa ersättningar vid inkomstbortfall. För de vanliga inkomsttagarna är det däremot betydelsefullt att detta trygghetssystem finns, och det innebär att det för dem knappast kan bli fråga om någon ökning av välfärden om försäkringssystemet försämras på det sätt som moderaterna har föreslagit. Det är bara de som har höga inkomster, säger Bo Lundgren, som tjänar på det nuvarande systemet. Nej, det är det inte. Detta system utgör en trygghet för framför allt dem som har låga och normala inkomster. De som har höga inkomster kan alltid på ett eller annat sätt köpa sig sitt försäkringsskydd om det allmänna försäkringsskyddet skulle vara dåligt. Det enda sättet att konkretisera en sådan här diskussion är att jämföra med de alternativ som andra länder har valt. Jag vill inte påstå att vi i Sverige inte skulle kunna lära av våra grannländer i Norden, av Europa och t.o.m. på enstaka punkter av USA när det gäller enskilda delar av sjukvårdssystemet. När det däremot gäller att mäta om sjukvårdssystemet generellt har misslyckats resp. lyckats vill jag nog hävda att man icke kan påvisa något annat sjukvårdssystem som ger bättre resultat än det svenska. Enstaka områden kan alltid tas upp och diskuteras, och där skall vi vara öppna för att lära oss och för att göra förbättringar, men om man talar i generella termer, som Bo Lundgren gör, står sig det svenska sjukvårdssystemet och hela det svenska välfärdssystemet väl vid varje internationell jämförelse.

Herr talman! Det som Bo Lundgren talar om som politikernas system och som han ställer i motsättning till de enskilda människornas önskemål och behov är en konstruktion som möjligen Bo Lundgren och en del av hans meningsfränder men knappast någon annan kan känna igen när vi diskuterar dessa frågor. Moderata samlingspartiet har i de två tre senaste valen haft som en av sina huvudfrågor just denna attack mot det generella välfärdssystemet, som Bo Lundgren upprepar i sina inlägg här. Vad är det som har skett? Jo, väljarna har i fria val på ett ganska hårdhänt sätt tillbakavisat denna moderata attack mot samhällssystemet. Det nuvarande systemet är alltså ingenting som politikerna, isolerade för sig, som en liten grupp, har skapat och sedan klamrar sig fast vid eller bygger vidare på, enligt den bild som Bo Lundgren målar upp. Det är ett system som politikerna med rätta kan säga att de har fått väljarnas förtroende och uppdrag att bygga vidare på, inte minst i de två senaste valen, där väljarna har ställts inför klara alternativ och där moderata samlingspartiets alternativ, som Bo Lundgren talar om, har avvisats. Borde det inte föranleda Bo Lundgren att tänka om och pröva huruvida han verkligen är ute på de rätta vägarna? Bo Lundgren säger sedan att jag inte vill diskutera skatterna. Nej, det kan jag göra vid något annat tillfälle. Som alla vet pågår det för närvarande flera omfattande skatteutredningar, som befinner sig i ett intensivt slutskede. Enligt vad jag har förstått tillhör Bo Lundgren åtminstone två av dessa utredningar. Jag tycker att vi nu lika gärna kan vänta de få månader som återstår tills vi har ett samlat material. Sedan skall vi nog ha en skattedebatt också, som kan leda fram till prövningar och ändrade ställningstaganden. Men låt oss först avvakta skatteutredningarnas förslag.

Herr talman! Jag blev litet upprörd när jag hörde socialministern. Socialministern har uppenbarligen inte den blekaste aning om hur sjukvården fungerar ute i Europa, eller hur det system som vi arbetar för, en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring, ser ut. Detta är inget nytt under solen, utan liknande system har sedan många decennier använts ute i Europa: i Västtyskland, Schweiz, Holland, Frankrike och Belgien. Där är det, som Bo Lundgren säger, på ett helt annat sätt än i Sverige. Den sjuke har en mycket starkare ställning. Kan inte det närmaste sjukhuset ställa upp med vård i tid, kan man vända sig till ett annat sjukhus eller till ett privatsjukhus. Man kan söka vård i en annan del av landet eller kanske t.o.m. vända sig utomlands. Valet har hårdhänt visat, sade socialministern, att väljarna inte skulle ställa upp på våra idéer. Det är möjligt, för de har fått sig itutat så mycket av socialdemokraternas snedvridning av våra förslag: Bara de rika skulle — — —. Men bara de rika har garanti för vård i socialdemokraternas Sverige. Så är det! Man kan också se på en mängd attitydundersökningar att vi har en mycket stark uppslutning kring de idéer som vi förfäktar. Nio av tio tyckte i en undersökning att man skulle få vända sig till en privat vårdgivare om landstinget inte kunde ställa upp med vård i tid. Det är precis den uppfattning vi förfäktar. Våra landstingspolitiker har runtom i landet motionerat om en sjukvårdsgaranti för svårt sjuka, i avvaktan på den allmänna obligatoriska sjukvårdsförsäkring som vi vill ha. Vi vill ge svårt sjuka människor en garanti för att de verkligen får vård i tid, även de som inte är väl försedda med penningar. I en annan undersökning vill jag minnas att det var mer än två av tre som tyckte att man skulle underlätta för dem som arbetade inom den offenliga verksamheten — inom sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och utbildningen — att om de så ville öppna egen verksamhet inom sitt område. Det stämmer precis överens med moderaternas idéer, medan socialdemokraterna däremot på alla sätt motsätter sig att de som arbetar inom de här viktiga områdena på lika villkor skall kunna få öppna eget, få pröva nya idéer om hur man skall göra vården och omsorgen så bra och hänsynsfull som möjligt. Vårt sjukvårdssystem står sig mycket bra, sade socialministern. Vi behöver inte gå långt för att kunna se att svenskarna, även om sjukvården i mångt och mycket är mycket bra, har det sämre förspänt än människor i andra länder. Mycket få svenskar har förmånen att ha en egen läkare, en läkare som de har förtroende för och som de har valt själva. Hur är sjukvården på äldre dar för dem som är beroende av ett sjukhemsboende? De hänvisas hit eller dit eller anvisas en plats. Ändå borde det kanske just vid vård hela dygnet, under hela ens tillvaro, vara särskilt viktigt att kunna få välja. Svåra sjukdomar, kranskärlsoperationer, var områden där Sverige låg långt framme. Vi har mycket skickliga forskare, mycket skickliga läkare och annan personal. Ändå släpar vi långt efter andra länder, som har en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. I vårt system är det svårare för patienterna att få gehör för sina behov. Det är svårare att anpassa vårt system till utvecklingen, till medicinska och även andra framsteg. Detta, herr socialminister, är mycket allvarligt. På alla de här områdena — sjukvård, äldreomsorg, skola, barnomsorg — vill vi att finansieringen skall förbli gemensam och solidarisk. Men valet skall ligga hos den enskilde. Det är den enskilde föräldern, den enskilde sjuke, den enskilde gamle, den enskilde eleven som skall kunna välja. Det skall gälla alla, inte som i socialdemokraternas Sverige bara dem som har en mycket god ekonomi. För att den här frågan, som berör hela svenska folket, skall kunna ”trilla framåt”, skulle jag allvarligt vilja rekommendera socialministern att verkligen läsa våra partimotioner på dessa områden och kanske också att vid tillfälle studera Västtyskland, Schweiz eller något annat land som har en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Jag tror att socialministern då, om socialministern åker dit med öppna sinnen, skulle kunna få många intressanta uppslag till hur vi skall göra verksamheten på dessa områden bättre också i Sverige.
Herr talman! Jag måste med anledning av Ingegerd Troedssons inlägg säga att det vore ganska märkligt om moderaterna har ett alternativ till det nuvarande sjukvårdssystemet, ett alternativ som praktiskt taget alla människor vill ha. Trots att detta har diskuterats intensivt, trots att valmöjligheterna har funnits vid åtminstone de tre senaste valen, då denna fråga stod mycket högt på dagordningen, och trots att de vill ha moderata samlingspartiets system och program på det här området, röstar människorna tvärtom. I den s.k. systemskiftesdiskussionen får moderaterna ett kraftigt minskande röstetal.

Det innebär inte att systemet i sig inte kan diskuteras. Och det innebär inte att vi inte kan göra förbättringar av det sjukvårdssystem som vi har. Det får vi alltid vara öppna för, och det pågår ständigt en diskussion om sådana förbättringar. Låt mig ta ett par exempel från de områden som har diskuterats ganska mycket på senare tid. När det gäller kranskärlsbehandling vid kärlkramp har ingreppen ökat från 500 år 1980 till drygt 4 000 år 1988. Det visar, tycker jag, på en anpassningsförmåga till en förändrad sjukvårdsbild som är ganska god hos det svenska sjukvårdssystemet. Ser vi på ytterligare ett sådant här område, starroperationer, så finner vi att antalet sådana operationer har ökat från 8 000 år 1980 till för närvarande ca 25 000 per år. Det visar också på en anpassningsförmåga, en förmåga till flexibilitet inom systemet. Därför tycker jagatt det är felaktigt när man från moderata samlingspartiets sida — det är ni, inte vi, som tar upp den här debatten — målar ut det svenska sjukvårdssystemet som totalt odugligt, stelbent, omöjligt att förändra osv. Jag ställde inte min mera generella fråga mot bakgrund av att man inte — som jag sade — på enskilda områden skulle kunna ha någonting att lära i vår omvärld. Men när det gäller de mer allmänna resultaten tror jag att inte heller Ingegerd Troedsson kan visa upp något land där man har kommit särskilt mycket längre eller kanske ens dit vi har nått när det gäller det svenska sjukvårdssystemet och välfärdssystemet. Det är det som är huvudfrågan. Det är det som väljarna har förstått. Och det är därför som de inte väljer den moderata politiken.
Herr talman! ”Totalt odugligt, stelbent, omöjligt att förändra” var icke vad jag sade om det svenska sjukvårdssystemet. Jag sade att mycket är bra i den svenska sjukvården men att det skulle bli betydligt mycket bättre, om vi också i Sverige införde en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring av det slag som har visat sig vara så utomordentligt bra för patienterna ute i Europa. Moderaterna har alternativ som alla vill ha — varför röstar man då inte på moderaterna? frågar socialministern. Vi försökte under hela valrörelsen verkligen få en debatt med socialdemokraterna om dessa viktiga områden. Jag skrev personligen brev till statsministern och frågade om han inte var beredd att ställa upp på vårt förslag om en sjukvårdsgaranti för alla svårt sjuka och om att landstingen, i den mån landstingen inte kunde tillhandahålla vård inom rimlig tid, skulle bekosta vården vid annat sjukhus eller vid privatklinik. Statsministern bevärdigade inte detta brev ens med ett enkelt svar. Socialdemokraterna ville icke och vågade icke diskutera detta. Socialdemokraterna ägnade sig huvudsakligen åt att komma med djupt lögnaktig och felaktig information. Typexempel var en stor affisch sista veckan före valet, en affisch föreställande en gammal sjuk kvinna och med texten: ”Rik nog för ett borgerligt samhälle”. Om ni hade talat sanning, skulle det ha stått: Rik nog för ett socialdemokratiskt samhälle. Men så stod det inte. Det är riktigt att antalet kranskärlsoperationer har ökat. Men, socialministern, vad beror det på? Jo, det beror på att man till sist, efter att ha strävat emot i det längsta, har tvingats acceptera och ta till sig de privata initiativ som finns. Det beror på att man i dag inte försöker förhindra och förbjuda att svenskar får genomgå operation vid Carlanderska sjukhuset utan i stället underlättar det. Det beror på att man använder sig av operationer vid Sophiahemmet, att man skall använda sig av en halvprivat operationsverksamhet i Landskrona osv. Varför skall det hela tiden vara så motsträvigt? Med vårt system blir det så att landstingsvård, stiftelsevård och privatvård kan arbeta sida vid sida och att patienten får den styrka som ligger däri att patienten hela tiden kan välja det alternativ som är bäst just i hans eller hennes fall. Det innebär en kvalitetsgaranti, om man låter patienten välja. I stället för en politikerstyrd sjukvård borde också vi här i Sverige som ute i Europa ha en patientstyrd sjukvård. Det tycker vi att patienterna är värda.
Herr talman! Vi håller på att få en andra interpellationsdebatt. Utgångspunkten, när jag vände mig mot att den moderata kritiken utmålade den svenska sjukvården såsom stelbent och omöjlig att förändra, var det svepande angrepp som Bo Lundgren gjorde i början av den här debatten, då han helt generellt sade att välfärdsstaten har misslyckats inkl. det sociala system som vi har byggt upp och där sjukvården utgör en väsentlig del. Nu har Ingegerd Troedsson på slutet här utnyttjat en del av sin taletid till att på ett ganska effektivt sätt dementera en av Bo Lundgrens utgångspunkter, nämligen att socialdemokraterna är fullständigt främmande för att släppa in andra alternativ, däribland privata alternativ, i den svenska sjukvården. De privata alternativ som Ingegerd Troedsson nämnde och som jag inte behöver upprepa visar väl ändå att så omöjligt är det inte.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Anders Castberger har frågat mig följande med anledning av flygvapnets flygdrivmedelstransporter till flottiljen F 7 i Såtenäs: 1. Hur har de enskilda kostnaderna värderats och vilken vinstnivå visar den kalkyl som skulle ha använts av flygvapenchefen? 2. Har flygvapenchefen i sina instruktioner att vid verksamhet i fredstid också ta miljöhänsyn? 3. Avser regeringen ta initiativ till översyn av metoderna för transport av flygbränsle till flygvapnets flottiljer och depåer? Beträffande den första frågan kan jag nämna att det för flygvapnet har varit praktiskt och lätthanterligt att transportera flygbränsle till flygflottiljen i Såtenäs med båt från västkusten via Göta älv och Vänern. Under vinterhalvårets icke seglingsbara period har dock transporterna genomförts på landsväg. Under de senaste åren har emellertid kostnaderna för båtfrakten ökat drastiskt. Under åren 1985-1988 steg kostnaderna med 30 96. Inför årets förhandlingar om ett nytt avtal för båtfrakt ställdes chefen för flygvapnet inför en prisstegring på ytterligare nära 50 26. Prisskillnaden jämfört med landsvägstransport hade därmed nått en för flygvapenchefen icke acceptabel nivå. Chefen för flygvapnet uppdrog i februari 1989 åt försvarets materielverk att uppta förnyade förhandlingar med redare och mäklare avseende båttransporter till F 7 med inriktning att få ett för flygvapnet ekonomiskt acceptabelt avtal. Dessa förhandlingar ledde tyvärr ej fram till ett för flygvapnet acceptabelt pris, då slutpriset trots reducering innebar en ökning med drygt 20 Po. En fortsatt båtfrakt under 1989 skulle därmed innebära en fördyring av verksamheten med cirka en halv miljon kronor. För en myndighet som måste bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar är en sådan kostnadsskillnad naturligtvis inte acceptabel. På den andra frågan vill jag svara att det inte finns något särskilt stadgande om miljöhänsyn i instruktionen för flygvapnets myndigheter. När det gäller transportsäkerhet och miljöskydd gäller samma lagar och förordningar för försvarets myndigheter som för samhället i övrigt. Självfallet gäller för flygvapnet, liksom för andra militära myndigheter, att hänsyn till miljö och natur måste prägla utvecklingen på alla samhällsområden. När det gäller den tredje frågan vill jag svara att jag, mot bakgrund av mina svar på de två föregående frågorna, inte ser något behov av en översyn av metoderna för transport av flygbränsle inom flygvapnet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden är att det beslut som flygvapenchefen nu har fattat innebär landsvägstransporter av flygbränsle, som tidigare transporterats på båt, genom tvåstadsområdet och främst på riksväg 44. Omfattningen är kanske 36 miljoner liter per år. Det innebär ungefär 800 långtradartransporter per år, på det sätt som flygstaben tycks ha kalkylerat med, med stora, treaxliga släpvagnar. Flygbränslet är explosivt, det är starkt giftigt, och det finns självfallet därför särskilda restriktioner för hur det får användas och hanteras. Riksväg 44 är i mycket dåligt skick. Vägen är smal och krokig, den löper genom befolkningskoncentrationer, och utefter den finns långdragna samhällsbyggen. Den går över viadukter och järnvägsbroar. Mot denna bakgrund blir människorna naturligtvis oroade. Försvarsministerns svar innebär också ett hårt slag på fingrarna för landshövdingarna i Älvsborgs och Skaraborgs län. Självfallet uppfattar jag svaret som ett dystert besked. Där finns inga positiva uttalanden när det gäller de miljörisker som det här faktiskt är fråga om. 800 fler långtradartransporter per år — och det är inte med vilka bomullskartonger som helst, utan med det mycket giftiga jetbränslet MC77 ombord! Försvarsministern säger i svaret att ”hänsyn till miljö och natur måste prägla utvecklingen på alla samhällsområden”. Det betyder att man inte tänker göra någonting särskilt åt detta problem. Det är bara ännu dystrare att sedan konstatera att den hänsyn som försvarsministern talar om uppenbarligen inte är värd någonting; den är i varje fall inte värd så mycket som 500 000 kr. Det är drygt en ettöring per liter. Så litet är miljön värd! Därmed måste jag naturligtvis gå över till att föra ett principiellt resonemang. Vi i folkpartiet hävdar att miljön kostar. När man flyttar över transporterna från fartyg till bilar i ett redan exploaterat område, där det egentligen inte får plats mer trafik, innebär det att man faktiskt utnyttjar miljön, oavsett om det sker någon olycka eller inte. Bara det faktum att man sätter i gång med landsvägstransporter och att det finns en riskfaktor med i bilden — en olycka kan ju inte uteslutas; olycksrisken är trots allt betydligt större på landsväg än vid båtfrakt — innebär att miljön används, och det måste faktiskt ha ett pris, det måste kosta. — Det är bakgrunden till folkpartiets förslag i alla sammanhang om miljöavgifter. Jag är alldeles övertygad om att om flygvapenchefen hade haft anledning att ta hänsyn till miljökostnader som hade uppgått till någon ettöring eller kanske rent av mer per liter, hade kalkylen helt plötsligt blivit en annan. Av det svar som försvarsministern här ger förleds man att tro att Göta kanal och Göta älv skulle vara stängda under delar av året. Det är inte så. Det har möjligen att göra med att man där använder så små fartyg. Men formuleringen ”Under vinterhalvårets icke seglingsbara period” har egentligen inte så stor grund. Jag talade nyss med Kanalverket i Trollhättan. Under den här vintern, som naturligtvis är mycket exceptionell, har inga fartyg förhindrats att gå upp. Under normala vintrar finns det tonnagebegränsningar. Men inte sedan vintern 1974-1975 har kanalen varit stängd för båttrafik under en enda av dygnets minuter, oavsett isförhållanden. Det finns alltså uppenbarligen inga andra skäl än att det är billigt för flygvapenchefen att använda miljön. Det är så billigt att han kan kosta på sig att göra det med ett ytterst riskabelt bränsle, nämligen jetbränsle. Med hänsyn till detta måste man igen fråga sig: Är det då verkligen försvarsministerns ärliga mening att överflyttningen av dessa fartygstransporter till landsväg är godtagbar också från miljösynpunkt?

Herr talman! Det här är en fråga som naturligtvis starkt engagerar oss som bor i området. Det är väl därför föregående talare med stor inlevelse tagit upp problemet. Jag kan hålla med om i stort sett allt han sade. Jag har en del frågor och funderingar kring det här. Regeringen har här talat om att man i alla sina beslut skall ta hänsyn till miljön. Men det här beslutet stämmer då rakt inte med några miljöhänsyn. 800 biltransporter i stället för några båttransporter — det är ju en väldig skillnad när det gäller transporterna och utsläppen! Sedan kan man fundera över vad det skulle innebära för miljön om en olycka skulle inträffa. Det är ett mycket giftigt bränsle som transporteras här, och om det händer någonting vet jag inte vem som skulle ta på sig kostnaderna för det. Men ur samhällsekonomisk synvinkel kan det då rakt inte bära sig. Dessutom är det viktigt att man tar hänsyn till människor som bor och bygger i området. För dem som bor längs de vägar som transporten skall gå på och i de samhällen som transporten skall gå igenom måste det ändå vara ett orosmoment att veta att ett livsfarligt ämne transporteras förbi flera gånger om dagen, som det här blir fråga om. Borde man inte kalkylera också med sådana saker när man räknar ut vad det kostar? Det heter i svaret att prisstegringen är 50 96, men det sägs ingenting om hur mycket det är i kronor och ören. Det skulle vara intressant att från försvarsministern få höra vad det innebär kostnadsmässigt för totalförsvaret, vad det innebär i kronor och ören, och hur man då väger in miljöhänsynen i de totala samhällskostnaderna. Det sägs också att transporterna skall utföras av unga värnpliktiga. Man kan då också fundera över hur det påverkar säkerheten. Är det inte viktigt att man väger in också vad det får för effekt? Jag tror inte att det är unga värnpliktiga som ombesörjer transporten sjövägen. Det som är mest uppseendeväckande är att centrala statliga myndigheter i detta transportsystem genomför förändringar som går helt på tvärs mot alla miljöaspekter. De går dessutom på tvärs mot vad man jobbat för på länsnivå, där man verkligen har ansträngt sig för att hålla sjöfarten på Vänern i gång.

Herr talman! Det är ett olyckligt beslut som har fattats i detta fall. Nästan alla är väl överens om att sjötransport både ekonomiskt och miljömässigt här är det mest fördelaktiga transportsättet. Sjötransportalternativet är samtidigt ett kapacitetsstarkt alternativ. Hänsyn måste tas till att det är ett alternativ med stora fasta kostnader, inte minst när det gäller transport av flygbränsle, eftersom den båt som fraktar detta bränsle inte kan användas för andra transporter utan speciell rengöring. Därför är det viktigt att man utnyttjar systemet fullt ut — annars kan man inte helt tillgodogöra sig kapitalinvesteringarna i båten och kanalverket och inte heller andra investeringar som gjorts. En samverkan mellan avnämarna i området — det är de fyra flygplatserna runt Vänern — borde ge utrymme för en rätt väl fungerande båttransport av den här typen av bränsle. Men då måste myndigheterna kalkylera rätt. Bakgrunden till den mycket stora kostnadsökning som skedde för ett par år sedan var ju att man helt plötsligt i Trollhättan övergav båttransporten och på så sätt ryckte undan en stor del av basen i ekonomin för det rederi som det gällde. En bättre samverkan mellan avnämarna borde vara möjlig. I varje fall när det gäller Såtenäs och Trollhättan borde det gå att åstadkomma en sådan samverkan, något som skulle innebära en återgång till ett miljövänligt alternativ och dessutom skulle kunna medföra en kraftig reducering av kostnaderna. Det gäller att ge sjöfarten en chans.

Herr talman! Det måste vara något som är fel när landshövdingarna i Älvsborgs och Skaraborgs län i en skrivelse till chefen för flygvapnet kräver att bränsletransporterna till Såtenäs flygflottilj skall återföras till fartyg. Jag tycker att man skall ta hänsyn till detta. Anledningen till skrivelsen var att man vid årsskiftet överförde transporterna till tankbilar. Det är enligt min mening oacceptabelt att dessa tankbilar körs av värnpliktiga. Flygvapnet sparar en halv miljon kronor per år. I 38 år har de här transporterna skett sjöledes. Jag tycker det är konstigt att man måste göra denna omfördelning från sjötransport till landsvägstransport. Nu när vi äntligen borde ha sådana kunskaper att vi är miljömedvetna så accepterar vi det här. Den nya transportformen innebär naturligtvis säkerhetsrisker, och dessa borde inte kunna accepteras. Det måste vara fel att acceptera att så här stora mängder flygbränsle transporteras på en så hårt trafikerad väg som den det här är fråga om. Naturligtvis är säkerhetsföreskrifterna oerhört viktiga, ifall man lägger om transporten av den här odiskutabelt farliga lasten så som man nu har gjort. På tankbilar för civilt ändamål som fraktar lättantändligt material finns ett väl utvecklat sprinklersystem. Men hur är det egentligen i det fallet inom det militära? Kan försvarsminister Roine Carlsson svara mig på den frågan? Kan de som bor utefter vägen känna sig säkra?

Herr talman! Jag är glad över att Anders Castberger har fört fram den här viktiga principiella frågan i sin interpellation. Som skaraborgare tycker jag att frågan är utomordentligt angelägen, och jag gläder mig över att vår landshövding har tagit upp den så som han har gjort. Men jag är ledsen över att han inte har fått något bra svar på sin vädjan. Och försvarsministerns interpellationssvar här i dag innehåller precis vad man hade kunnat vänta sig. För det första måste man ju fråga sig vad som har hänt när redarna påvisat dessa häpnadsväckande kostnadsökningar. Tom Heyman gav faktiskt svaret på frågan. Vi måste förstå saken så, att här har man sakta men säkert uttömt möjligheterna till båttransporter, och då blir det nödvändigt för befraktarna att kompensera sig för att kunna bedriva trafiken på ett bra sätt. Tom Heymans förslag om en samordning är en viktig del när det gäller problemkomplexet, och jag tycker att man från försvarets sida skulle se till att man kan klara dessa samlade transporter i Vänern på det sätt som Tom Heyman har förordat. Detta anser jag borde vara en självklarhet i sammanhanget. För det andra måste vi börja ifrågasätta den typ av kostnadsanalyser som görs, i och med att man uppenbarligen inte tar med de samlade samhällskostnaderna för vägtransporter. Jag är fullständigt övertygad om att ifall vi skulle göra detta och då ta hänsyn till miljöförstöring, trafikolyckor osv. skulle kalkylerna ge ett annat resultat. Vi måste i framtiden ha en trafikpolitik av ett annat slag, och då är det nödvändigt att bilismen står för sina samlade samhällskostnader. Därför kommer också priset på landsvägstransporter att stiga, och därmed kommer de här kalkylerna att dunsta bort — de 500 000 kronorna är ingen vinst utan en stor förlust för samhället. För det tredje har ju riksdagen beslutat att koldioxidutsläppen inte skall öka. Då är det orimligt att statliga organ bidrar till att öka dessa utsläpp. Det borde vara så att statliga verksamheter gick före alla andra i samhället som ett ”miljöexempel”, och jag skulle faktiskt vilja att Roine Carlsson engagerade sig för att vägtransporterna i det här fallet ersätts med båttransporter. Jag lovar att när det gäller de merkostnader som eventuellt i praktisk räkning skulle uppstå kommer miljöpartiet de gröna att hjälpa regeringen genom ett budgetförslag. Det kan inte vara något problem att ställa upp på den halva miljonen och se till att dessa pengar finns, så att vi slipper den miljöbelastning som en omläggning av transportsättet innebär. Jag delar den stora oro som människorna längs den här färdvägen hyser. Hänsynen till miljön har man helt glömt bort, och egentligen arbetar man med en hänsynslöshet mot miljön. Miljön sätts nästan hela tiden i strykklass. Det är bara vackra ord som hörs många gånger, men det blir fråga om ytterst litet av praktisk handling. Här har vi sett ett typexempel på hur man frångår vad som högtidligt sägs och beslutas i denna sal. Gäller det den praktiska handlingen får miljön nästan alltid ta stryk, och det kan vi inte längre hålla på med.

Herr talman! Jag har förståelse för att flygvapnet för att spara pengar i sin verksamhet undersöker vilket sätt som är det billigaste när det gäller att transportera flygbensin. Däremot har jag mindre förståelse för försvarsministerns okänsliga svar på Anders Castbergers interpellation. Det verkar som om försvarsministern inte alls har hört talas om transport av farligt gods. I detta fall flyttas godset över från kanalen till landsvägen, och vi vet vilka risker det medför. Riskerna för medtrafikanterna ökar påtagligt. För närvarande pågår en diskussion om vägvalsstyrning när det gäller farligt gods. Man borde även i detta sammanhang väga in vilket transportsätt som är lämpligast med hänsyn till säkerheten. Det är nu civilanställda som transporterar flygbensinen från depån till Såtenäs, men det kan tänkas att värnpliktiga tas i anspråk så småningom. Det är inget fel på värnpliktiga, men vi vet ju att ungdomar kan vara litet mindre försiktiga i trafiken. En annan viktig bit är den negativa miljöpåverkan som omläggningen för med sig. Utsläppen ökar i Västsverige. Denna del är den mest förorenade i hela landet. När man vet hur socialdemokraterna i vanliga fall pratar om miljöfrågorna och med vilken kraft de griper sig an problemen, verkar det gå stick i stäv när en sådan förändring accepteras. I interpellationens fråga 3 frågar Anders Castberger om en översyn av metoderna för transport av flygbränsle till flygvapnets flottiljer och depåer. Jag skulle vilja minska omfånget av den frågan och fråga försvarsministern om han är beredd att medverka till att transport av flygbränsle till Såtenäs kan ske sjövägen. Tom Heyman föreslog tidigare en bättre samordning av sjötransporterna på Vänern, som skulle kunna medföra lägre transportkostnader. Skulle inte försvarsministern kunna ta initiativ till detta? Slutligen: Är det lämpligt att använda värnpliktiga till långväga transporter av flygbensin?

Herr talman! Flera av inläggen har präglats av omsorg om miljön och rört sig om konsekvenserna för miljön. Jag utgår från att de som har deltagit i denna debatt icke enbart har synpunkter på om F 7:s bränsletransporter skall gå på båt eller på bil. Dessa representerar ju en mycket liten del av de totala bränsletransporter som sker på våra vägar. Det var någon som redovisade ungefär denna syn: ”Det måste vara fel att tillåta transporter som denna på väg.” Jag förmodar att interpellanten då menar att man skall se över hela systemet, om man över huvud taget skall tillåta bränsletransporter på väg eller inte. Och då, herr talman, är det inte uteslutande fråga om transporter till F 7. Man får allt lov att bestämma hur diskussionen skall föras. Jag utgår från — och jag kan känna mig trygg i det avsnittet — att försvaret genomför sina transporter med utgångspunkt i de säkerhetsbestämmelser som har utfärdats i denna kammare, av regeringen och av myndigheter. Vi skall inte ha några lägre krav på försvarets transporter ur säkerhetsaspekten än på alla andra transporter. Det kan ju hända att om man vidgar denna fråga till att gälla totaliteten, blir inte djärvheten i debatten fullt så omfångsrik. När man skall angripa en enskild flygflottilj växer naturligtvis kammen på debattörerna. Låt mig ta upp några frågor som bl.a. gäller diskussionen om de värnpliktiga. Jag vill här redovisa att flygvapnets drivmedelstransporter genomförs med moderna tankfordon och välutbildad personal. Fordonen körs av civil, fast anställd personal. Möjligen kommer i något enstaka fall värnpliktig personal att utnyttjas, men då tillsammans med och under ledning av civil personal. Dessa värnpliktiga har körkort som ger dem tillstånd att framföra tunga fordon enligt gällande föreskrifter. Jag vill dock än en gång understryka att praktiskt taget alla transporter genomförs av civil personal. Då det gäller flygvapnets hantering av denna fråga vill jag återigen säga att båtfrakt av flygbränsle till F 7 har varit både praktisk och lätthanterlig. Den prisökning som skett sedan 1985 har dock medfört att man inom flygvapnet måste överväga andra alternativ. Någon sade att de 500 000 kronorna innebär en inkomst i stället för en utgift. Jag tror inte att vi kan behandla försvarsbudgeten här i riksdagen med utgångspunkt i den terminologin och med den motivkretsen. Det har visat sig att landsvägstransporter blir betydligt billigare. Att frakta flygbränslet på landsväg är självfallet inget självändamål för flygvapnet. Chefen för flygvapnet har beslutat att transport av flygbränsle på landsväg skall ske som försök under en period av ett och ett halvt år. I genomsnitt under året omfattar landsvägstransporterna två tankfordon med släp per dag för frakt av flygbränsle till F 7. En utvärdering av erfarenheterna och kostnaderna skall ske i januari 1990. Om man senare, i en ny förhandling med redare och mäklare, kan komma fram till ett pris som chefen för flygvapnet kan acceptera, bedömer jag att båtfrakt av flygbränsle kan återupptas och försöket med landsvägstransporter avbrytas.

Herr talman! Det var inte alls enbart F 7 som min fråga rörde — det måste väl ändå försvarsministern vara medveten om? Det är ingen hetsjakt på flottiljchefen vid Såtenäs. Faktum är ändå att i det här fallet har vi ett exempel där det mycket påtagligt föreligger två olika alternativ och där det ur miljösynpunkt sämsta alternativet har valts. Nej, saken är den att min sista fråga var om regeringen avser att ta initiativ till översyn av metoderna för transport av flygbränsle till flygvapnets flottiljer och depåer. Om detta kunde missuppfattas, vill jag understryka att det naturligtvis gällde samtliga flottiljer och depåer. Tyvärr var svaret på den frågan nej. Även när det gäller övriga farliga transporter i samhället av bl.a. bränsle finns det en stor oro, men det är ju ingen fråga som handläggs av försvarsministern, såvitt jag förstår. Det som gör mig orolig är att försvarsministern inte tycks vara intresserad — i vart fall inte så värst intresserad — ens av sitt eget ansvarsområdes miljökrav. Herr talman! Min första frågas första del, om hur de enskilda kostnaderna värderats, var till för att möjligen få en uppfattning om i vilken utsträckning värnpliktiga skulle användas i detta sammanhang. Om värnpliktiga används, blir kalkylen naturligtvis än mer snedvriden och missvisande — för det är väl inte så att de värnpliktiga ges någon interndebitering? Det innebär att flottiljchefen rekvirerar behövligt antal värnpliktiga till att köra eller vara med att köra dessa långtradare. Om de värnpliktiga används i något annat syfte än för att minska kostnaden, till exempel för att övas, måste man fråga sig: Är inte detta om något en synnerligen olämplig övningsform? Herr talman! Mot bakgrund av vad som har sagts i debatten, aktualiseras återigen fråga nr 2 som försvarsministern har försvarat med att det inte finns något särskilt stadgande om miljöhänsyn i instruktionen för flygvapnets myndigheter. Det är mycket tråkigt. Frågan är: Borde det inte finnas något sådant särskilt förordnande? Det är ju som sagt inte vilken bomullskartong som helst som skall åka på de två långtradarna per dag genom Lilleskog, Vargön, Vänersborg, kanske Trollhättan, Grunnebo och alla andra små samhällen. Nej, det är högst giftigt flygbränsle!

Herr talman! Om varje sektor inom samhället endast skall se till kortsiktiga ekonomiska vinster, hur skall vi då någonsin komma till rätta med miljöproblemen? Försvarsministern försvarade beslutet med att säga att vi ändå måste transportera så mycket på landsväg. Tyvärr har vi inte valmöjligheter på alla de orter där det finns en försvarsanläggning. Men där vi har valmöjligheter bör vi ta miljöhänsyn och väga in dem i totalen, och vi bör fundera över vilken effekt man kan få genom att välja att transportera med hjälp av sjöfart i stället. Jag tycker att försvarsministern har gjort sig dåligt till tolk för de miljöhänsyn som regeringen i svar på flera andra frågor som vi ställt sagt sig ta. Om jag hade suttit i regeringen hade jag naturligtvis gått till mina kolleger och talat om att jag behöver litet extra pengar för att ta hänsyn till miljön. ”Är ni villiga att ställa upp med dem?” Med tanke på vad Birgitta Dahl har sagt tidigare om att miljön är viktig, antar jag att det inte hade varit några problem. Man hade tillskjutit pengarna, och denna debatt i kammaren hade inte varit nödvändig. Jag hoppas att även försvarsministern tar sitt ansvar för miljöproblemen, tar upp detta till en diskussion och ser till att vi får en förändring i detta avseende. Det finns ett ordstäv som säger att ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting. Här kan försvarsministern göra något på miljösidan. Jag tycker försvarsministern skall ta tag i detta och försöka vidta åtgärder.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att det kostar mer pengar. Det har försvarsministern klart och tydligt visat i sitt svar. I mitt anförande sade jag att jag har full förståelse för att flygvapnet vill spara pengar på alla möjliga sätt. Men i grund och botten är det inte detta det hela gäller. Som försvarsministern sade är detta delvis en miljöfråga. Lägger man över transporterna till landsväg ökar man dels riskerna på landsvägen, dels miljöpåverkan. Försvarsministern tyckte inte att flygbensin till Såtenäs var någonting att strida om. Men det är det faktiskt. För varje åtgärd som man vidtar ökar mängden föroreningar. Den målsättning som riksdagen antagit är att föroreningarna skall minskas. Då måste föroreningarna minskas på något annat ställe. Men jag ser inte klart var man kan göra det. Detta går stick i stäv med de beslut som har fattats. Jag tycker att försvarsministern inte andas den optimism han borde göra när det gäller att se till att få en bättre samordning av trafiken på t.ex. Vänern. Det skulle minska transportkostnaderna. Men ett sådant initiativ vill inte försvarsministern ta. Herr talman! Det är möjligt att man kan tolka vad försvarsministern sade så, att de värnpliktiga inte kommer att användas vid transporterna ute på de stora vägarna mellan depån och Såtenäs. Jag är fullt medveten om att de värnpliktiga måste användas vid transporter på andra sätt när det gäller övningar och sådant. Men just vid de reguljära transporterna till Såtenäs borde inte de värnpliktiga användas och åläggas detta. Jag skulle vilja ha ett ännu bättre klarläggande av försvarsministern på den punkten.

Herr talman! Det är inte så att vi angriper en enskild flygflottilj, vi angriper en process i samhället. Försvarsministern säger att detta är en så liten del av det totala att man nästan kan bortse från den. Men precis som de andra talarna har sagt finns det här dock ett alternativ. Det alternativet borde man ha valt. Kommunikationsministern använder precis samma argumentation när man vill överföra stora godsmängder från järnväg till bil: det har så liten betydelse att det inte märks i det totala. Vi har gått från en transportpolitik till en bilpolitik i Sverige. Det gäller uppenbarligen att se till att så mycket gods som möjligt kommer på vägarna. Det strider definitivt mot de beslut som har fattats i riksdagen. Jag tycker faktiskt att det vore mycket bra om såväl försvarsministern som kommunikationsministern, som inte är här i dag, tar de beslut på allvar som har fattats i riksdagen, dvs. att vi skall minska koldioxidutsläppen och att vi skall överföra gods till våra järnvägar. Vi skall alltid söka de ur miljösynpunkt bästa alternativen. Omsorgen om miljön går före. Det har t.o.m. statsministern sagt. Det finns höga ord i sammanhanget som man borde ta på allvar, om man nu inte tar riksdagsbesluten på allvar. Det vore också mycket skönt om man inom försvaret fick speciella stadgar som sade att man där måste ta miljöhänsyn. Denna process att ständigt föra över mer gods till bilarna och vägarna måste upphöra. Biltrafiken förorsakar ju så oerhört stora skador. I det här fallet är det speciellt allvarligt eftersom det drabbar en nejd som redan tillhör den kanske allra mest drabbade i vårt land. Det finns utomordentligt goda skäl för försvarsministern att ta tag i denna sak och se till att transporterna överförs till båtar igen. Låt oss inte vänta ett år. Vi vet att naturen tar skada. Varför skall man vänta och utvärdera något som man faktiskt vet är dåligt? Sätt i gång med att göra det som är bra!

Herr talman! Är det sant att två landshövdingar i en skrivelse har krävt att bränsletransporterna skall återföras till fartyg men att flygvapnet inte tar någon som helst hänsyn till detta? Jag har läst det i Svensk Sjöfartstidning. Så får det inte gå till. Risken man tar är för stor för en vinst på en halv miljon kronor. Både mänskligt och miljömässigt är det fel. Vi talar om att det är en så liten del — Sahara består faktiskt av små, små sandkorn.

Herr talman! Daniel Tarschys har ställt följande frågor till mig: 2. Ärdet regeringens avsikt att även fortsättningsvis steg för steg trappa ner den statliga täckningsgraden i finansieringen av den kommunala barnomsorgen? När socialdemokraterna fick förtroendet att överta regeringsmakten efter sex års borgerligt regeringsinnehav befann sig Sverige i en svår ekonomisk kris. Den nya regeringen var nödsakad att vidta en rad åtgärder som innebar att vi alla solidariskt fick hjälpa till att få Sveriges ekonomi på fötter. Samtidigt avvisade den nya socialdemokratiska regeringen de angrepp på välfärdspolitiken som de borgerliga var på väg att genomföra. För att stoppa, och så småningom vända, det stora statliga budgetunderskottet genomförde regeringen en hård utgiftsprövning. Åtgärder vidtogs för att rationalisera och effektivisera den statliga och kommunala verksamheten. En rad statliga bidrag till kommuner och landsting avindexerades. Den kommunala sektorn bidrog på detta sätt till saneringen av Sveriges ekonomi. En av den nya regeringens första uppgift blev att se till att det av den borgerliga majoriteten i riksdagen beslutade statsbidragssystemet för barnomsorgen aldrig trädde i kraft. Förslaget innebar, vilket Daniel Tarschys också nämner i sin fråga, besparingar för staten, men framför allt stora omfördelningar mellan kommunerna. Bidraget till daghem sänktes således med nära 10 26 medan det ökade kraftigt för deltidsförskolor. Regeringen har under senare år inriktat sitt arbete på att minska detaljstyrningen av kommunerna. Detta innebär att transfereringarna mellan stat och kommuner ofta kommit till uttryck på annat sätt än genom regleringen av de specialdestinerade bidragen. Det är mot den bakgrunden man skall se att statens andel av finansieringen av den kommunala barnomsorgen minskat. Jag är ändå inte beredd att helt acceptera de teoretiska beräkningar som Daniel Tarschys redovisar i sin fråga. Analyser av statsbidragsandelen utifrån kommunernas bokslut ger en positivare bild av det faktiska utfallet. Dessutom har staten tillfört kommunerna 365 milj.kr. i form av anordningsbidrag under åren 1984-1986. Regeringen kommer, vilket jag aviserade i budgetpropositionen, att behandla det statliga stödet till barnomsorgen i den kompletteringsproposition som regeringen avser att förelägga riksdagen i april.

Herr talman! Under hela 80-talet har regeringarna arbetat med att bringa ordning på Sveriges statsfinanser, efter den svåra ekonomiska kris som drabbade Sverige och hela världen under 70-talet. De besparingar som har genomförts under den här perioden har i stor utsträckning varit identiska, men den besparingspolitik som bedrevs före 1982 kallar Bengt Lindqvist för ”angrepp på välfärdspolitiken”, medan besparingar efter 1982 kallas ”hård utgiftsprövning” och åtgärder ”för att rationalisera och effektivisera den statliga och kommunala verksamheten”. I mycket stor utsträckning är det precis samma åtgärder som vidtagits. Det här partiska språkbruket visar att socialdemokraterna har svängt om. De gick mycket hårdhänt och högljutt emot den besparingspolitik som de borgerliga regeringarna bedrev, men de har sedan drivit ungefärligen samma politik själva. År 1982 sade socialdemokraterna fortfarande nej till alla de insatser vi föreslog för att bringa ordning i statsfinanserna, och man kom samtidigt med överbud på en mängd olika punkter. I valrörelsen strök man sedan ett streck över alla sina överbud och nej till besparingar och sade så här: Vi ger vid det här valet bara fyra löften, men dessa fyra löften är heliga. Dem lovar vi att genomföra. Av dessa fyra löften har därefter framför allt uppmärksammats löftet till pensionärerna, för det frångick socialdemokraterna omedelbart efter valet. Under de senaste sex åren har vi sedan diskuterat detta löfte. Först nu, efter sex år, anser man sig ha infriat löftet, trots att man under mellanperioden har berövat pensionärerna summor i storleksklassen tiotals miljarder. Ett löfte som inte uppmärksammats lika mycket i debatten är det löfte som man gav till barnfamiljerna om att återställa statsbidraget till barnomsorgen till den tidigare nivån. Det löftet infriades nämligen inom några år efter valet. Men det intressanta med det är att efter det att man hade infriat det, har man stegvis urgröpt statsbidraget till kommunerna, så att det nu är nere på en nivå under den som socialdemokraterna 1982 ansåg vara skandalös och ett angrepp på välfärdssamhället. 40 90 var den nivå som den borgerliga regeringen genomdrev, och det var den som man från socialdemokratisk sida angrep som en skandalös nivå ur barnfamiljernas och barnomsorgens synpunkt. Nu är statsbidragen till barnomsorgen nere på 38 Ze, alltså under den nivå som tidigare var så förgriplig. Jag tycker att det här illustrerar tre former av svek som socialdemokraterna har praktiserat under 80-talet. Den första formen var att de strök ett streck ur alla sina överbud i 1982 års valrörelse. De sade: Bry er inte om allt som vi har lovat i våra motioner, alla de löften som vi har utdelat till olika grupper! Vi ger bara fyra löften. Den andra formen av svek var att man omedelbart frångick ett av dessa löften, nämligen det till pensionärerna. Den tredje formen av svek var att man visserligen höll ett av de fyra löftena, men sedan successivt urgröpte innehållet i löftet genom att vrida ned bidragen till kommunerna. Bengt Lindqvist säger i sitt svar att han inte är beredd att acceptera de teoretiska beräkningar som jag redovisar i min interpellation. Låt mig då påpeka att dessa beräkningar kommer från Kommunförbundet. Det är Kommunförbundets experter som har bedömt att detta är den sifferserie som gäller för det sätt på vilket statsbidraget har urgröpts. Kommunförbundet hävdar att kommunerna på det här sättet har berövats över 5 miljarder kronor under 80-talet. De borgerliga förslagen, som socialdemokraterna angrep med en sådan röststyrka 1982, innebar en statlig besparing på under 300 milj.kr., alltså en spottstyver i jämförelse med de miljarder som den socialdemokratiska politiken har berövat kommunerna enligt Kommunförbundet. Biträdande socialministern säger också i sitt svar att ytterligare medel borde ha tagits med i min kalkyl, ett anordningsbidrag som utbetalades under åren 1984-1986. Det är alldeles riktigt, men det innebär ju att urgröpningen har varit ännu kraftigare än vad jag angav. Det var alltså en större täckningsgrad i början av den socialdemokratiska regeringsperioden, och rutschningen utför har varit ännu brantare än vad jag beskrev i min interpellation. Jag tycker alltså att det här svaret illustrerar det sätt på vilket socialdemokraterna har brutit sina löften. Får jag till slut notera, herr talman, att den fråga som jag ställde inte fick något rakt svar från Bengt Lindqvist. Jag frågade: Anser regeringen fortfarande att den har uppfyllt det heliga löftet om barnomsorgen från 1982 års valrörelse? Det ges inget rakt svar, men den enda tolkningen är väl att statsrådet Lindqvist svarar nej på den frågan.
Herr talman! Jag ber att få gratulera Bengt Lindqvist på hans namnsdag. Däremot kan jag inte gratulera honom till svaret. Det hade hedrat statsrådet Lindqvist om han erkänt rakt på sak att socialdemokraterna svikit det heliga vallöftet om återställda statsbidrag till den kommunala barnomsorgen. I stället kommer han med sedvanliga bortförklaringar, undanflykter och beskyllningar mot de borgerliga. Den borgerliga majoriteten beslutade 1982 om vissa besparingar i statsbidragen till barnomsorgen, det är riktigt. Men statsbidragsreglerna gjordes i stället rättvisare och mindre styrande. Kommunerna skulle få 40 26 av sina bruttokostnader täckta genom statsbidrag. Detta innebar att kommunerna skulle få bättre möjligheter att ordna barnomsorgen på det sätt som passade bäst i den enskilda kommunen. Statsbidragen blev också rättvisare mot kommuner utanför storstadsområdena, vilka har en större andel familjedaghem och deltidsförskolor. Detta kallar Bengt Lindqvist för angrepp på välfärdspolitiken. Men vad skall det då kallas när socialdemokraterna inte bara genomdriver väsentligt större besparingar på statsbidragen till barnomsorgen, utan också gör reglerna mer orättvisa och styrande? Statsrådet Lindqvist borde faktiskt akta sig för att kasta sten när han sitter i glashus. För det första utges inte ett öre i statsbidrag till alla de familjer som vill eller måste ordna barnomsorgen själva. De får i stället betala barnomsorgen dubbelt upp. De får först betala den egna barnomsorgen, och därefter får de på skattsedeln betala stödet till den kommunala barnomsorgen. Är detta solidaritet och rättvisa? För det andra får daghemmen en betydligt större del av sina kostnader täckta genom statsbidrag än vad familjedaghemmen får. Detta gör att det kan bli dyrare för en kommun att använda sig av familjedaghem än av daghem, trots att kostnaderna i själva verket är lägre. Detta missgynnar dessutom landsbygdskommuner, vilka har en större andel familjedaghem. För det tredje diskrimineras dagbarnvårdarna. Regeringen motsätter sig statsbidrag för dagbarnvårdarnas egna barn när de är inskrivna i den kommunala barnomsorgen. För det fjärde får deltidsförskolor och daghem som är öppna mindre än åtta timmar om dagen inte ett öre i statsbidrag om de drivs av någon annan än kommunen. Detta omöjliggör naturligtvis Montessoriförskolor, vilka kanske är öppna sex timmar om dagen, något som skulle kunna både möjliggöra social tillvaro för barnen och tillgodose tillsynsbehovet för många deltidsarbetande föräldrar. För det femte hindrar lex Pysslingen också enskilda förskollärare från att starta ett daghem i egen regi. För dem råder i praktiken yrkesförbud. När statsrådet skall söka efter ursäkter för att man urholkat statsbidragen i strid med sitt heliga löfte, säger han att ”regeringen har under senare år inriktat sitt arbete på att minska detaljstyrningen av kommunerna”. Men om nu detta är så bra, varför i all världen tillämpar inte Bengt Lindqvist samma sunda princip också för statsbidragen till barnomsorgen? Varför har socialdemokraterna i stället ökat styrningen och därmed också orättvisorna? Vår linje är helt klar. Vi vill myndigförklara föräldrar, förskolepersonal och kommuner. Ett vårdnadsbidrag ger föräldrarna bättre möjligheter att välja den barnomsorg som passar just dem. Statsbidragsreglerna bör, enligt vår mening, därutöver vara neutrala mot alla omsorgsformer oavsett huvudman. Familjedaghem och deltidsförskolor får inte missgynnas. Alla alternativ som fyller de krav som alltid måste ställas bör berättiga till statsbidrag. Statsrådet hänvisar slutligen till att det statliga stödet till barnomsorgen skall behandlas i kompletteringspropositionen som läggs fram i slutet av april. Jag har fyra frågor till statsrådet. 1. Är statsrådet Lindqvist beredd att verka för rättvisa för alla barnfamiljer, vare sig de kan använda kommunal barnomsorg eller inte, eller skall de gigantiska orättvisorna kvarstå? 2. Är statsrådet beredd att följa principerna om avreglering — det som enligt Bengt Lindqvist var så bra — också på barnomsorgens område och således lägga fram förslag till mer neutrala och mindre styrande regler? 3. Vad tänker statsrådet göra för att komma till rätta med de stora orättvisorna vad gäller barnomsorgsstöd som finns mellan olika kommuner? Det brukar sägas att hela Sverige skall leva — är också detta bara tomma ord? 4. Vilka slutsatser drar statsrådet av kammarrättens utslag vad gäller Uppsalamodellen, enligt vilken dagbarnvårdarna medgavs ersättning också för vård av de egna barnen?

Herr talman! Det statsbidragssystem som vi har i dag är orättvist. Jag kan inte förstå hur Bengt Lindqvist kan försvara systemet, även om försvaret inte är så helhjärtat utan mest går ut på att som vanligt angripa den tidigare, borgerliga regeringen. Statsbidraget är inte neutralt vare sig i förhållande till omsorgsform eller mellan kommuner, och det diskriminerar enskilda alternativ. Föräldrarna kaniinte välja andra former än dem som kommunen erbjuder, och de kan inte välja efter behov. De som särskilt drabbas av denna orättvisa är människor som bor i glesbygd. Andelen deltidsarbetande är där större än i tätort. Det kanske inte är daghem som är öppna åtta timmar om dagen som efterfrågas mest, utan deltidsdaghem, vilka bara får en bråkdel av statsbidragen i förhållande till det bidrag heltidsdaghem får. Det kanske är familjedaghem som människor vill ha, eller andra former av barnomsorg till vilka statsbidraget är lågt eller t.o.m. noll. Det blir dyrt för kommunerna att erbjuda de senare alternativen till familjerna. Utbudet passar därför inte de människor som bor i glesbygd. Alla betalar skatt och avgift till barnomsorgen. Men de som bor i glesbygd kan inte alltid ta del av det allmännas stöd, utan de tvingas ibland själva att med egna medel ordna sin barnomsorg. Detta är vad jag kallar en orättvisa. Genom att jämföra vad olika kommuner betalar i barnomsorgsavgift med vad de får tillbaka i statsbidrag, får man en bild av hur orättvist fördelad välfärden är över landet. Det är genomgående glesbygdskommunerna som förlorar, och detta visar att det där finns större behov av de barnomsorgsformer som får det lägsta statsbidraget. Jag vill ta några exempel på hur glesbygdskommuner missgynnas. Stockholm betalar 850 milj.kr. i barnomsorgsavgift och får tillbaka 1 142 milj.kr. i statsbidrag. Vi kan jämföra detta med en Härjedalskommun, som tillhör Jämtlands län och som betalar in 10,3 milj.kr. och får tillbaka ungefär 8,6 milj.kr. Likadant är det med högskattekommunen Strömsund. Kommunen betalar in 13,3 milj.kr. och får tillbaka 10,1 milj.kr. Man kan på detta sätt gå igenom glesbygdskommunerna. Bengt Lindqvist säger i sitt svar till Daniel Tarschys att regeringen under senare år har inriktat sitt arbete på att minska detaljstyrningen. Jag vill, liksom Ingegerd Troedsson, fråga om det inte är på tiden att avregleringen även når barnomsorgen. Man kan som exempel ta den kommunala deltidsförskolan. Den får statsbidrag, men inte den deltidsförskola som drivs av en ideell förening med kristen inriktning eller med annan inriktning. Dessa alternativ skulle säkert efterfrågas i glesbygden. Om alla alternativa barnomsorgsformer togs till vara, skulle en lagstiftning om rätt till barnomsorg vara alldeles onödig. Regeringen sätter krokben på sig själv genom detta ensidiga sätt att angripa problemen. En fullständigt obegriplig orättvisa är att enskilda personer med intresse för och kunskaper om barn inte får starta daghem. Dessa alternativ skulle lätt kunna anpassas till glesbygdens behov. Det är naturligtvis ett krav att de fanns med i kommunens barnomsorgsplan och att de uppfyllde kvalitetskraven. Med utnyttjande av alla alternativ och med ett rättvist statsbidragssystem kommer det att finnas barnomsorg i den utsträckning som efterfrågas. Om detta kompletteras med vårt förslag till vårdnadsbidrag, som egentligen innebär att en del av statsbidraget går till föräldrarna i stället för till kommunen, skulle det hela bli än mer fördelaktigt för familjerna. Bengt Lindqvist, vad är det nu som kommer i kompletteringspropositionen i april, som det hänvisas till i svaret? Kommer det att ske sådana förändringar att det blir rättvist mellan kommunerna? Har Bengt Lindqvist funderat över att det inte går att lägga en mall över hela landet och tro att förhållandena är likartade? Kommer man att ta hänsyn till glesbygdens behov? Hur skall detaljregleringen av kommunerna minska? Enligt svaret så skulle ju regeringens arbete inriktas på detta. Det är nu så långt lidet att vi i denna kammare borde kunna få några uppgifter om vad denna kompletteringsproposition kommer att innehålla.

Herr talman! I Bengt Lindqvists interpellationssvar förekommer en tillrättalagd och förskönad historieskrivning för tiden efter år 1982. Det är ett grepp som vi vid det här laget är vana vid. De sex borgerliga åren fram till 1982 tecknas i mörka färger och den socialdemokratiska restaureringen därefter i rosa färger. En sådan beskrivning är minst sagt partisk och tendentiös, som också Daniel Tarschys konstaterade. Medvetet förtigs alla de åtgärder som vidtogs för att förbättra villkoren för t.ex. barnfamiljerna, försummade som de var sedan tidigare. Höjda barnbidrag, flerbarnsstöd, rätt till sänkt arbetsdag för småbarnsföräldrar, ATP-rätt och minst en fördubbling av antalet barnomsorgsplatser, för att bara nämna några exempel, var alla ett led i en medveten politik för att stödja barnfamiljerna. Detta skedde trots lågkonjunktur, höga oljepriser, den gigantiska uppgiften att omstrukturera stora delar av svenskt näringsliv och med en socialdemokratisk opposition som agerade kärringen mot strömmen i snart sagt alla frågor. Sedan kommer socialdemokraterna till makten, och då går beskrivningen från moll till dur. Beskrivningen är minst sagt glättad. För att historien skall tjäna Bengt Lindqvists syften så förtiger han de positiva insatser som gjordes av de borgerliga regeringarna och tar följdriktigt inte heller med de negativa följderna av den nuvarande regeringens politik. Jag vill bara peka på ett sådant vittnesbörd som borde vara med. Jag tänker på konsumentverkets rapport med titeln ”Mindre över”, som kom för några månader sedan. Den visar att klyftorna i vårt svenska samhälle har ökat sedan regeringsskiftet 1982. En stor del av hushållen med barn har fått vidkännas en standardsänkning. Den största försämringen har drabbat stora grupper av arbetarhushåll och ensamförsörjare. Allt detta avslöjar en ojämlik familjepolitik, en brist i fördelningspolitiken och, vad värre är, en bristande känsla för behovet av en aktiv och rättvis fördelningspolitik. Det är ju inte fråga om en kritik av en obetydlig detalj i den socialdemokratiska politiken. Här är det tvärtom fråga om den grundläggande inriktningen — själva huvudstråket. Det är inte heller någon kritik som en elak opposition har hittat på, utan den kommer alltmer från socialdemokraternas egna led. Många ställer sig i dag frågan om socialdemokraterna har någon fördelningspolitik. I den frågan anar man det besvikna svaret hos alla de grupper som frågar. Man gör det med erfarenhet av den politik som socialdemokraterna berömmer sig av att ha fört. Det är alltså inte bara oppositionen som ifrågasätter den glättade beskrivningen. Om det verkligen har gått så bra för landet sedan 1982, varför har då klyftorna ökat? Varför har bördorna, om det nu skulle sparas, inte fördelats efter bärkraft? Varför har den oerhörda överflyttningen av kapital från lågoch medelinkomsttagare tillåtits? Varför vårdar sig inte statsmakten om de yrken som har med undervisning, vård och omsorg att göra? Varför accepterar man en reform på familjepolitikens område som innebär att i ett fall får en förälder mer än 500 kr. om dagen vid föräldraledighet, medan en förälder i ett annat fall — det gäller den av föräldrarna som inte har förvärvsarbete — får 60 kr. per dag? Det vårdnadsbidrag som vi föreslagit fördelar resurserna på ett rättvisare sätt. Sanningen är alltså den att under de borgerliga åren så mer än fördubblades antalet platser i daghem och familjedaghem, och statsbidraget till barnomsorgen ökade år från år. Efter 1982 har statsbidraget i förhållande till kostnaderna för barnomsorgen minskat år för år. Det statsbidrag som den borgerliga regeringen fattade beslut om och som socialdemokraterna sedan ändrade på innebar ett rättvist system där enskilda föräldrars önskemål kunde tillgodoses. Genom att även deltidsförskolan fick statsbidrag så fördelades pengarna rättvisare över landet. Med tanke på den proposition som skall komma och som det hänvisas till i svaret vill jag ställa ytterligare en fråga: Varför ger man från regeringens sida inte möjlighet till en barnomsorg som tillgodoser önskemål om olika alternativ, i stället för att ensidigt satsa på huvudsakligen en modell som ändå inte passar för alla?

Herr talman! Avindexeringen har varit en av de mer sofistikerade metoderna från den socialdemokratiska regeringens sida för att konfiskera resurser från kommunerna. På det här sättet har man i hög grad lyckats skjuta över ansvaret på kommunerna. Även borgerligt styrda kommuner har därigenom tvingats att inför väljarna dela ansvaret för den socialdemokratiska regeringens beslut. År 1991 skall barnomsorgen enligt riksdagens beslut vara utbyggd till full behovstäckning. Då skall också alla barn som inte är inskrivna i barnomsorgen ha tillgång till barnomsorgens resurser i någon form av öppen förskola. Det kommer att ställa stora krav på resurser t.ex. i form av personal och lokaler. För att i tid kunna uppfylla målet för behovstäckning utgör dagbarnvårdarverksamheten och familjedaghemmen en inte fullt utnyttjad möjlighet. Det beror i hög grad på de nuvarande statsbidragsreglerna. Förutom att statsbidragens täckningsgrad till den kommunala barnomsorgen, såsom interpellanten påpekar, totalt sett successivt minskat under den nuvarande regeringens tid har också villkoren för familjedaghemsverksamheten försämrats. För en daghemsplats är kommunernas bruttokostnader i dag minst 50 000 kr. per plats och år, medan bruttokostnaderna för en plats i familjedaghem är ca 35 000 kr. per plats och år, dvs. en skillnad på ca 15 000 kr. Kommunernas nettokostnadsskillnad efter statsbidrag och avgifter är däremot inte mer än 3 0004 000 kr. per plats och år. Statsbidragsreglerna utgör med andra ord inte ett tillräckligt starkt incitament för att kommunerna skall satsa helhjärtat på familjedaghemmen som en dellösning på barnomsorgens personalbehov. Till detta kommer också som ytterligare ett hinder att statsbidrag inte utgår till dagbarnvårdarnas egna barn när dessa är inskrivna som dagbarn i det egna familjedaghemmet. Det är så trots att detta numera genom en dom i Stockholms kammarrätt fastslagits vara kommunal barnomsorg på samma sätt som annan daghemseller familjedaghemsverksamhet. I sitt svar till Daniel Tarschys säger statsrådet Lindqvist att regeringen ”under senare år inriktat sitt arbete på att minska detaljstyrningarna av kommunerna” och att detta ”kommit till uttryck på annat sätt än genom regleringen av de specialdestinerade bidragen”. I verkligheten är det emellertid, Bengt Lindqvist, precis tvärtom i det här fallet. Genom nuvarande detaljreglering av statsbidragen motverkas målet om full behovstäckning och tillgänglighet på dogmatiska grunder.

Herr talman! Jag har lyssnat ett tag på det batteri av borgerliga röster som har varit uppe och angripit barnomsorgen, och jag kände att jag också ville säga några ord. Jag har arbetat som dagbarnvårdare, förskollärare, föreståndare, barnomsorgsassistent och med forskningsprojekt inom barnomsorgen, och jag vill först och främst säga att jag aldrig har träffat förskollärarna som vill starta eget. Däremot har jag träffat många förskollärare som vill ha bättre arbetsmiljö och bättre betalt. Jag har träffat många dagbarnvårdare under mina yrkesverksamma år, bl.a. som dagbarnvårdare. Att arbeta som dagbarnvårdare är ett alternativ man väljer i brist på arbete och barnomsorg. Naturligtvis finns det även där undantag, men detta är nog tyvärr regeln. Föräldrakooperativ är ett alternativ som också dyker upp när kommunerna inte vill satsa tillräckligt. Föräldrar vill ha daghem och fritidshem. Det visar alla de undersökningar man har gjort. Varför pratar man bara om tillsynsbiten? Det är ingen som pratar om kvaliteten. Man frågar, som någon av talarna här gjorde, varför man inte kan få ta hand om barn och få statsbidrag för det, när nu intresse finns. För man samma resonemang när det gäller skolan, om att ta hand om barn i skolan? Borgarna anser tydligen att det inte behövs någon som helst utbildning för att ta hand om mindre barn och att man inte behöver diskutera kvalitetsbiten här. Det handlar alltså bara om att se till att barnen har tillsyn under dagen.

Herr talman! Det talas mycket om orättvisor i denna debatt. Men den största orättvisan vi har i barnomsorgen har ingen ännu nämnt. Det är orättvisan mellan dem som har tillgång till en plats i barnomsorgen och dem som vill ha tillgång till en plats men inte har det. Det är den största kvarstående orättvisan, som vi, stat och kommun, med gemensamma krafter skall försöka undanröja fram till 1991. Låt mig sedan säga att jag, i motsats till mina meddebattörer, har uppfattningen att kommunerna på ett mycket fint sätt har svarat upp mot riksdagsbeslutet och bjudit till för att försöka undanröja köerna. Detta gäller för de allra flesta kommuner. Jag tycker att kommunerna är värda en eloge för det. I samband med propositionen Förskola för alla barn gjorde vi beräkningar av den volym som var nödvändig för att nå målet 1991. Den volymen har kommunerna redan passerat. Förutsättningarna har dock förändrats genom ett år från år kraftigt ökat antal nyfödda barn och också genom en kraftigt ökad förvärvsfrekvens hos kvinnorna. Därför har vi ett stycke kvar innan vi är framme vid målet. Min uppfattning är att kommunerna verkligen bjuder till. Jag har också sagt i mitt svar att statens andel av finansieringen av barnomsorgen har minskat. Till de frågorna vill jag återkomma i kompletteringspropositionen. Det skall för övrigt bli mig en glädje att hälsa alla välkomna att stödja de förslag till förbättringar som jag hoppas att vi då skall kunna lägga fram. Jag utgår från att ni vill medverka till förbättringar.Jag vill för övrigt säga att jag blev mycket glad över Daniel Tarschys fråga, för den måste ju betyda att folkpartiet nu har övergivit en tanke man har haft under drygt ett år, att finansiera ett vårdnadsbidrag genom att rikta ett formligt dråpslag mot finansieringen av barnomsorgen. Man ville göra nästan en halvering av statsbidraget till barnomsorgen för att finansiera ett vårdnadsbidrag. Man kan inte ställa en fråga av detta slag och samtidigt planera en sådan avsevärd försämring av statsbidraget. Vilka är då de övriga som nu diskuterar med mig om statsbidragsandelen? Ja, det är partier som för det första stod bakom förslaget till ett 40-procentigt statsbidrag till barnomsorgen, vilket innebar dels besparingar för staten, dels en mycket kraftig omfördelning av stödet, något som bl.a. straffade storstäderna mycket hårt framför allt genom att det gick ut över daghemsutbyggnaden. För det andra är det partier som överväger att slopa statsbidragen generellt, dvs. de specialdestinerade statsbidragen, som nu tar till orda för att utveckla synpunkter på ett sådant statsbidrag. Man har planer på att avveckla detta statsbidrag, enligt de motioner man har lagt fram. Dessutom överträffar moderata samlingspartiet oss allesammans i förslag om indragningar från den kommunala sektorn. Det är naturligtvis ytterligt betänkligt att representanter för det partiet tar till orda i debatten om ekonomin och stödet till barnomsorgen från dessa utgångspunkter. Moderaterna kombinerar dessutom detta med ett allmänt expansionsstopp genom att lagstifta mot skattehöjningar i kommunerna. Mot den bakgrunden känns det litet ihåligt när jag lyssnar på de båda representanterna för moderata samlingspartiet och kritiken mot den andel i finansieringen som staten har tagit på sig. Jag vill alltså återkomma till frågan om det statliga stödet i kompletteringspropositionen. Jag vill i det sammanhanget också säga att vi utgår från de analyser av statsbidragsutvecklingen som Kommunförbundet har gjort. Men vi har också gjort egna beräkningar, och de baserar sig på de faktiska kostnaderna enligt kommunernas bokslut. Som jag sade i svaret utfaller den analysen mer positivt än de teoretiska beräkningar Kommunförbundet har lagt fram. Jag kan dessutom meddela att Kommunförbundet har korrigerat den sifferserie som Daniel Tarschys har i sin interpellation, så att nivån för de senaste, mest aktuella åren är något högre. Men går man på bokslutssiffrorna — och de har vi fram t.o.m. 1987 — ligger fortfarande nivån över 40 960, även om jag måste erkänna att statsbidragsandelen har minskat under dessa år. Detta har skett av de skäl jag också har redovisat.

Herr talman! Det statsbidrag socialdemokraterna med sådan frenesi angrep i 1982 års valrörelse innebar alltså att kommunerna skulle få 40 96 av sina kostnader betalda. Enligt de uppgifter Kommunförbundet har publicerat är den nuvarande statsbidragsandelen 38 96. Nu säger Bengt Lindqvist att den i själva verket är något högre. Den kanske rent av är någon liten promille över 40-procentsstrecket. Det spelar ingen roll, Bengt Lindqvist, den är ändå tillbaka på den nivå som ni ansåg vara så oerhört förgriplig att ni utfärdade ett av valets fyra heliga löften, att detta till varje pris skulle undanröjas. När ni utfärdade de fyra heliga löftena strök ni ett streck över hundratals tidigare givna överbud i partimotionerna. Ni sade att nu skall vi koncentrera alla våra krafter på att uppfylla just dessa fyra löften. Allt det andra som vi har lovat alla möjliga grupper i samhället kan vi tyvärr inte stå fast vid, men dessa fyra löften lovar vi dyrt och heligt att förverkliga. Av dessa fyra löften vet vi att åtminstone ett omedelbart övergavs efter valet. Ett uppfylldes visserligen relativt omedelbart efter valet, men därefter har det urholkats, så att man nu är nere på en nivå som är lägre än eller lika låg som den som socialdemokraterna ansåg vara så oerhört samhällsfarlig och förhatlig i 1982 års valrörelse. Jag tycker att detta ger en bild av det sätt på vilket socialdemokraterna har bedrivit politisk debatt under detta årtionde. Anna-Greta Leijon, som är ordförande i socialdemokraternas framtidsgrupp, sade häromdagen, om jag såg rätt i tidningen, att 90-talet kommer att bli etikens årtionde. Jag antar att det i detta låg en bedömning att 80-talet varit ett förlorat årtionde för etiken, i varje fall den etik som har väglett socialdemokraternas opinionsbildning gentemot de borgerliga partierna. Vi har i praktiken ett offentligt monopol inom barnomsorgen. Varför har vi ett offentligt monopol? Inom alkoholpolitiken har vi ett offentligt monopol för att få folk att dricka mindre alkohol. Men vi vill inte ha mindre barnomsorg, vi vill ha mer barnomsorg. Därför är det naturligt att vi försöker förlösa alla de krafter som finns i samhället och som vill bidra till att öka tillgången på god barnomsorg. Det är därför som vi inte borde inrikta oss på att förbjuda människor som vill ägna sig åt barnomsorg att göra det utan i stället uppmuntra och stimulera alla de goda krafter som vill ägna sig åt barnomsorg. Det är i detta sammanhang som jag menar att socialdemokraterna har gått fel väg under lång tid. När det under 60-talet väcktes förslag om att ge statsbidrag till familjedaghem gick socialdemokraterna emot det. När det under 70-talet väcktes förslag om att ge statsbidrag till ideella stiftelser gick socialdemokraterna emot det. När det under 70-talet väcktes förslag om att ge statsbidrag till föräldrakooperativ gick socialdemokraterna emot det. När det väcktes förslag om att ge statsbidrag till deltidsförskolan gick socialdemokraterna emot det. Och nu går socialdemokraterna emot förslaget att ge statsbidrag till enskild barnomsorg. Socialdemokraterna går alltid emot det nya, det är det grundläggande och gemensamma karaktärstecknet för socialdemokratisk barnomsorgspolitik!
Herr talman! Med detta är väl den socialdemokratiska bluffen om de fyra heliga vallöftena helt avslöjad. Den stora orättvisan, sade statsrådet Lindqvist, föreligger mellan dem som fått en plats och dem som inte fått det. Men denna orättvisa gäller väl även alla som av olika anledningar inte kan eller önskar använda sig av kommunal barnomsorg utan vill ordna den på ett annat sätt som passar dem bättre. Dessa människor får inte någon som helst del av socialdemokraternas stöd. Om socialdemokraterna menar allvar med sitt tal om solidaritet och rättvisa är det väl denna enorma orättvisa som de måste försöka undanröja. Det gör vi borgerliga som ett första steg med vårt förslag till vårdnadsbidrag. Men socialdemokraterna står fullständigt tomhänta. Efter föräldraförsäkringen ger socialdemokraterna 60 000 kr. i stöd till en daghemsplats, något mindre till en familjedaghemsplats, men inte ett öre till dem som av olika anledningar vill eller måste ordna barnomsorgen själva. Och vi vet att det verkligen inte är de mest gynnade som hör till dem som vill eller måste ordna barnomsorgen själva. Det är riktigt att vi på sikt vill slopa de specialdestinerade statsbidragen, därför att de inte bara styr kommunerna utan därför att de så ofta också missgynnar redan fattiga kommuner. Men vi vill ersätta dem med ett skatteutjämningsbidrag som ger alla kommuner mer jämlika grundförutsättningar. Och utifrån det skatteutjämningsbidraget myndigförklarar vi kommunerna. Vi anser inte att det behövs en förfärlig massa specialdestinerade statsbidragsregler för att styra kommunerna. Vi anser att de vet bäst vad deras invånare behöver. Skattestopp, javisst. Men vad föreslår socialdemokraterna i PM 100? Jo, något som är mycket värre än ett skattestopp. Våra förslag om skattestopp är kombinerade med en lång rad åtgärder som skulle innebära att man använde knappa resurser på ett bättre sätt — avreglering, avmonopolisering, vårdnadsbidrag som underlättar för barnfamiljer, osv. Något svar fick jag inte på dessa frågor. Kommer socialdemokraterna i den kommande propositionen att ta steg mot ytterligare reglering och orättvisor, eller kommer de att gå i borgerlig riktning och försöka göra statsbidragen mer neutrala och mindre styrande? Vad tänker statsrådet göra för att komma till rätta med orättvisorna när det gäller barnomsorgsstöd mellan olika kommuner? Slutligen fick vi inte heller höra något om vilka slutsatser statsrådet drar av kammarrättens utslag när det gäller Uppsalamodellen. Jag tror att vi är många som är intresserade av att få höra det.
Herr talman! Den 31 december 1988 fanns det ungefär 1,1 miljon barn i tillsynsberättigad ålder här i landet. Av dessa var ungefär 550 000 inskrivna i någon form av barnomsorg. Problemet med den orättvisa som råder mellan dem som har barnomsorg och dem som står utanför torde med regeringens och Bengt Lindqvists modell inte vara löst förrän de 550 000 barn som fortfarande står utanför barnomsorgen också har barnomsorg. Statens och kommunernas kostnader för barnomsorg 1987 var 22 miljarder kronor. När man talar om att det är den här vägen som detta problem skall lösas kan det vara värt att tänka på detta. Dessutom vill de facto inte alla ta på sig den uniform som staten genom regeringens och riksdagens beslut erbjuder, utan de vill ha litet grand av den valfrihet som de anser sig ha rätt till och få del av de resurser som satsas på barnfamiljerna för att ordna barnomsorgen på annat sätt. Den bild som Berith Eriksson vill ge av familjedaghemsverksamheten känner jag inte igen, trots att jag fram till årsskiftet 1988-1989 var aktivt kommunalråd i en kommun där det finns mycket gott om barnomsorg. Jag vet inte om det var länge sedan Berith Eriksson själv var aktiv i denna verksamhet, men i dag är det pedagogiska innehållet i familjedaghemsverksamheten mycket bra, åtminstone i de kommuner som jag känner till. Den är värd att jämställa med den pedagogiska verksamhet som bedrivs i annan typ av barnomsorg. Det finns egentligen inte någon som helst skillnad mellan familjedaghemsverksamhet av modernt snitt och daghemsverksamhet när det gäller det pedagogiska innehållet. Familjedaghemmen är också ur valfrihetssynpunkt en mycket bra form av barnomsorg, som rimligen borde utnyttjas bättre med tanke på det behov vi har av personal när vi skall uppfylla målet om full behovstäckning.